Herr talman! Under punkt 37 i jordbruksutskottets betänkande nr 1 behandlas en motion av herr Tobé och mig som går ut på en uppföljning av naturvårdsverkets i petita framförda önskemål om en ökning av anslaget till Svenska naturskyddsföreningen och Samfundet för hembygdsvård. Anledningen till att denna motion tillkommit har för min del varit att jag har ställt mig litet frågande inför jordbruksdepartementets framställning under denna punkt.

Verkets beräkningar av de sålunda ökade kostnaderna kan jag utläsa till 550 000 kronor, från vilka rimligen enligt verket bör räknas intäkter för försäljning av omnämnda publikationer för 150 000 kronor. Det skulle alltså bli ett ökat medelsbehov av 400 000 kronor. Trots detta slutar naturvårdsverkets äskande på ett oförändrat belopp i förhållande till fjolåret, 1 560 000 kronor. Nu är det visserligen sant att fjolårets anslag innebar en mycket stor uppräkning från det tidigare anslaget för bidrag till naturvårdsupplysning, som då ersattes med ett anslag för miljövårdsinformation — en uppräkning på nära 1 miljon kronor. Men en del av dessa medel har, inbillar jag mig, disponerats för deltagande i Europeiska naturvårdsåret. Departementschefen framhåller på s. 121 i bilaga 11 till statsverkspropositionen att tryckning av utredningsrapporter o. d. även i fortsättningen bör belasta det anslag från vilket övriga kostnader för utredningsarbetet bestrids. Därigenom minskar ju det av mig i tidigare sammanhang anförda beloppet 400 000 kronor som ytterligare skulle behövas. Jag har med intresse tagit del av jordbruksutskottets betänkande nr 1, där utskottet under punkten 37 anför: ”Utskottet vill erinra om att riksdagens förra året fattade beslut beträffande innevarande budgetårs anslag till miljövårdsinformation innebar en anslagsuppräkning av 1 milj.kr. för hithörande ändamål. Därvid uttalades från såväl departementschefens som riksdagens sida, att det var angeläget att de ideella naturvårdsorganisationerna gavs möjlighet att fortsätta och utveckla sitt arbete. Dessa uttalanden”, säger utskottet, ”har givetvis alltjämt sin giltighet.” Därefter säger utskottet att ”en ökning av bidragen till organisationerna förutsätter således i och för sig inte någon anslagshöjning”. Denna utskottets skrivning tar jag, herr talman, till intäkt för att utskottet är positivt till de tankar som har framförts i motionen angående en ökning av bidragsgivningen till de ideellt arbetande organisationerna på det här området. I förvissning om att även herr jordbruksministern tänker sig en sådan utveckling har jag bara velat understryka de sålunda av mig som positiva uppfattade synpunkter som jordbruksutskottet i detta sammanhang anfört, och jag har därför inte något yrkande.

Herr talman! Vi har under tidigare år vid flera tillfällen yrkat på åtgärder för att bevara naturvärden som håller på att förstöras genom jordbruksnedläggelserna. Det gäller framför allt att bevara en landskapsbild med öppna, fria ytor och förhindra dessa att växa igen med buskvegetation o.d. Men varje gång sådana motioner har väckts och behandlats har de avvisats med den motiveringen, att det är en arbetsgrupp i naturvårdsverket som utreder frågan, och vi bör invänta resultatet av den utredningen, har man sagt. Nu föreligger utredningen färdig, och den innehåller klara motiveringar för att det bör vidtas åtgärder för att rädda naturvärden av det slag som jag här talat om. Man har redovisat både behovet och omfattningen av samt kostnaderna för en lösning av detta problem. Utredningen är, såvitt jag vet, också enhällig på den punkten. Det finns alltså nu alla förutsättningar för att vi skall börja vidta åtgärder i det här syftet. Man har i denna utredning kommit fram till att vi har ungefär 200 000 hektar ”icke bestående jordbruksmark” som äger betydelse ur naturvårdssynpunkt. Arbetsgruppen anser att denna areal bör bli föremål för åtgärder i bevarande syfte. Enligt den statistik som finns har drygt 1 1/2 miljon hektar jordbruksmark övergivits under 1930—1966, och man räknar med att vi fram till 1980 kommer att lägga ned ytterligare ungefär 500 000 hektar. Av dessa arealer anses det att 120 000 hektar fordrar åtgärder under de närmaste tio åren, om de skall kunna räddas från förslumning och igenväxning. Vi är alltså här ganska sent ute.

I naturvårdsverket har man varit ganska försiktig i sina initialkrav. Man begränsar sitt omedelbara krav på åtgärder till att bevara endast 20 000 hektar, dvs. ungefär en tiondel av hela den areal som man anser måste tillvaratas. Tyvärr har Kungl. Maj:t emellertid inte kunnat tillmötesgå detta krav utan hänvisar till att utredningens betänkande är ute på remiss och att man bör avvakta resultatet härav. Det må så vara. Jag förmodar att man i naturvårdsverket, när man har ställt kravet på ökade anslag — egentligen ett mycket blygsamt krav — har haft reda på att utredningens betänkande skulle sändas ut på remiss men att naturvårdsverket i alla fall behövde denna upprustning av sitt anslag. Jag tror också att de remissinstanser som kommer att yttra sig — jag har redan sett flera exempel på detta — inte alls kommer att ifrågasätta åtgärderna. Tvärtom kommer de att understryka behovet av att åtgärder sätts in. Det enda man eventuellt kan ha en annan mening om kan vara formerna, men anslagen tror jag blir oförändrat behövliga. Herr talman! Vi har i vår reservation begärt en förstärkning av anslaget för detta ändamål, och jag ber nu att få yrka bifall till reservationen 5.
Herr talman! Jag skall be att få ta med kammarens ledamöter på en tankeutflykt till Småland, närmare bestämt till Tubbamåla by, en by om fyra gårdar. En av gårdarna, som är på 5 hektar, brukas alltjämt av en mjölkproducerande bonde, de andra tre står tomma så här års. Det är domänverket som äger dem, och danskar hyr huvudbyggnaderna till sommarnöje. En del av de forna åkrarna betas alltjämt av djur som tillhör bönder längre bort. Landskapet är Smålandsvackert — så länge stängslen står. Sedan räknar domänverket med skogsplantering. Ett litet stycke bort ligger Örnhyltans by, vars två gårdar är tomma. Remmatorps by, tom. Tubbaremma by, tom. I Värmanshult finns brukare på en gård i en klunga gårdar. På lantbruksstyrelsens kartor är hela trakten markerad som ”ej bestående jordbruksbygd”. Skildringen är som sagt hämtad från mitt eget landskap — Småland. Men den kunde i och för sig finna sin parallell i vilken del som helst av Sverige. Vi känner alla till den snabbt fortgående jordbruksrationaliseringen med nedläggning av ca 10 000 jordbruksenheter per år. Den svenske bonden var på framryckning i sitt odlarnit år efter år ända till 1930, då vår åkerareal nådde sitt maximum på 5 miljoner hektar. Sedan dess har åkerteg efter åkerteg skogsplanterats eller helt enkelt bara förbuskats och så småningom förskogats. År 1980 kommer, som herr Hansson i Skegrie nyss påpekade, enligt nuvarande beräkningar den totala jordbruksandelen att vara nere i 2,5 miljoner hektar, dvs. hälften av 1930 års areal. Mången vuxen man eller kvinna har vid återkomsten till sin barndoms hagar icke kunnat känna frändskap med det landskap de möter och det som de hade i minnets bildkammare. Författaren Artur Lundkvist har upplevt just den situationen och beskriver den på följande sätt: ”Inne i själva byn står skog kompakt och dyster, som om den utgjorde följderna av ett brott snarare än löftet om en ny sorts framtid. .. En ny vildmarkstid tycks vara på väg för denna gamla bygd, ett steg tillbaka i en mödosam utveckling.” Det vore fel att säga att landskapsvården i samband med den pågående jordbruksrationaliseringen inte har uppmärksammats. Framstötar har skett nu och då både i riksdagen och i andra sammanhang. När den nuvarande jordbrukspolitiken beslutades 1967 fastslog riksdagen att jordbruk och naturvård skulle hållas åtskilda, ett beslut vars klokhet man kan starkt ifrågasätta. Det ansvariga statsrådet anförde dock att ”naturvården är en mycket angelägen samhällsfråga”. Och vidare: ”Jag ämnar ägna frågan om landskapsvården särskild uppmärksamhet vid mina fortsatta överväganden rörande den statliga naturvårdsverksamheten.” Detta skrevs således 1967. Men tyvärr måste vi nu fyra år senare, när ytterligare ca 40 000 jordbruksenheter har försvunnit, konstatera att vår regering ännu inte tagit något samlat grepp för en bättre landskapsvård. Visst har fina insatser gjorts såväl av aktiva lantbrukare som av s.k. fritidsbönder. Och visst har värdefulla insatser också gjorts i form av beredskapsarbeten. Men allt har hittills skett på litet av en slump. Förutsättningen har varit antingen att det funnits en för landskapsvården speciellt intresserad människa eller att det varit svårigheter med sysselsättningen i området. Vad som nu behövs är en mer genomtänkt plan för arbetet. Arbetsgruppen för landskapsvård vid jordbruksrationalisering har i sin utredning Landskapsvård i odlingsbygder lagt grunden för detta. En huvudsynpunkt i gruppens förslag är att det brådskar med åtgärder, och det av flera skäl, inte minst ekonomiska. Enligt gruppens beräkningar skulle den genomsnittliga kostnaden för de åtgärder som man främst förordar för att hålla det öppna kulturlandskapet i hävd — betesdrift, åkerbruk och mekanisk behandling — nu uppgå till 100 kronor per år och hektar. Men om jordbruksmark lämnas utan åtgärd under 10—20 år beräknas kostnaden för att restaurera den till mer än 1 400 kronor per hektar. Det är därför överraskande att inte jordbruksministern och jordbruksutskottets majoritet följt naturvårdsverkets begäran om att få pengar för att sätta i gång med försöksverksamhet på det här området. Som sagts tidigare är det bråttom att komma i gång med utvecklingen och utprövningen av de olika metoder som utredningen diskuterar. Särskilt angeläget är det att man snabbt kommer i gång med skyddet av de förr så talrika beteshagarna — kanske den naturtyp som är mest värdefull när det gäller att ge landskapet rytm och omväxling. Jag skall sent glömma ett minne jag har från en resa med danska naturvårdare på Själland. Bussen saktade in och stannade intill en hage med den typiska omväxlingen mellan öppna gräsytor, enstaka buskpartier av hagtorn och hassel och ett och annat lövträd. Inför denna landskapsbild framförde den medföljande experten från det danska kulturministeriet ett engagerat vittnesbörd om hur det kan gå om man inte i tid ser till att värna om de kulturvärden landskapet erbjuder. Hagen framför oss var enligt vår sagesman den sista som fanns på Själland, nu skyddad av den danska naturvårdslagstiftningen. Ännu har vi i Sverige åtskilligt av den naturtypen kvar, men den är på snabb utmarsch. Därför krävs omedelbara åtgärder om vi utan alltför stora kostnader skall lyckas rädda över de viktigaste partierna till nästa generation. Det är bara att hoppas att jordbruksministern ändrar inställning till den här frågan och snarast framlägger förslag i enlighet med arbetsgruppens intentioner. Hittills har jordbruksministerns uttalanden tyvärr inte gett anledning till alltför stor optimism i det här avseendet. Enligt ett referat från ett anförande i Värmland uttryckte sig jordbruksministern på följande sätt: ”En del åker måste vi överlämna åt vår Herre att sköta. Det kanske blir bra det också. Vem vet hur vi ser på naturen om 5 å10 år.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

Herr talman! Frågan om aktiva åtgärder för att rädda det öppna landskapet har sedan mycket lång tid varit aktuell och diskuterats inom moderata samlingspartiet och tidigare högerpartiet. I vårt nuvarande partiprogram heter det bl.a.: ”Kulturlandskapet representerar ett betydande miljövärde, varför åtgärder måste vidtagas för att bevara de värdefullaste landskapspartierna åt framtiden. Likaväl som åtgärder mot miljöförstöringen medför kostnader måste vi acceptera, att bevarandet av värdefull miljö har sitt pris. Den stora uppgiften att bevara väsentliga delar av det svenska kulturlandskapet kan endast lösas med hjälp av och i samarbete med jordoch skogsbrukarna. Detta kan i vissa delar av vårt land föranleda ett särskilt stöd från samhällets sida.” I en särskild punkt heter det: ”Olika former av ersättning till jordoch skogsbruk för dess miljövårdande funktion skall utarbetas. Där denna väg ej visar sig framkomlig skall andra former av landskapsvård tillgripas.” Den förste som väckte denna fråga i riksdagen var Birger Isacson i första kammaren. Hans motion möttes positivt i jordbruksutskottet och gav anledning till den utredning vars betänkande Landskapsvård i odlingsbygder framlades i höstas. Jag vill gärna för egen del och på mitt partis vägnar uttrycka min stora tillfredsställelse med att frågan i dag ändå har kommit så långt. Det görs naturligtvis redan nu åtskilliga insatser av enskilda jordbrukare och även genom beredskapsarbeten, där framför allt skogsvårdsstyrelserna har planlagt åtgärderna. Dessa senare insatser har emellertid skett i efterhand, dvs. när landskapet redan blivit igenbuskat, och har därför varit mycket kostsamma. Inom den arbetsgrupp som nu har lagt fram förslag om att genom stimulans till framför allt betesdrift bevara markerna i öppet skick räknar man med, som herr Wirtén nyss sade, en kostnad på i medeltal ungefär 100 kronor per hektar. Det blir alltså betydligt billigare att på det sättet hålla landskapet öppet än om man kommer för sent och vidtar åtgärder i efterhand. Det råder ingen tvekan om att djuren, t.ex. nötkreatur eller får, är de bästa naturvårdarna. De bidrar ju också till att skapa en levande miljö. Men för detta krävs också att det finns kvar människor, som bor ute på landet. Den stora allmänheten som nu till huvuddelen bor i tätorter vill, när man kommer ut på weekend och semester, möta en vacker och öppen natur och en levande landsbygd. Människor vill gärna, om det är möjligt, kunna få mjölk direkt från ladugården — riktig mjölk, som barnen brukar säga. De vill gärna ha någon som de kan få hjälp av med traktor eller på annat sätt i olika sammanhang. För ett par år sedan var det aktuellt inom ett område i Roslagen med mycken fritidsbebyggelse att lägga ned den enda gård som fanns där. Alla de som hade fritidsstugor kom då överens om att hjälpa denne lantbrukare att stanna kvar. Man bildade — eller hade kanske förut — en förening och satsade ungefär 10 000 kronor såsom hjälp åt lantbrukaren. På det sättet kunde han stanna kvar. Han fick alltså subventioner direkt av dem som bodde där på sommaren. Det är en väg och den visar vilket behov det finns av att i känsliga bygder verkligen bibehålla ett lantbruk, även om man får tillskjuta medel från annat håll för att möjliggöra det. Herr talman! Mot denna bakgrund anser jag det vara angeläget att man så snart som möjligt kommer i gång med den försöksverksamhet som naturvårdsverket här har begärt medel för. Det kan kanske förefalla felaktigt att begära medel, innan man har fått in remissyttrandena över utredningen. Men naturvårdsverket har, som herr Hansson i Skegrie framhöll, för sin del ansett att man mot bakgrund av utredningen, som var enhällig, bör så snart som möjligt komma i gång med en försöksverksamhet på detta område. Jag tycker att det är angeläget att understryka att det gäller en försöksverksamhet, som alltså kan ha betydelse för framtiden när man i större omfattning skall vidta de åtgärder som är föreslagna av utredningen.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

Herr talman! I sina petita till detta års riksdag har naturvårdsverket begärt en uppräkning av anslaget till miljövårdsforskning med 6 500 000 kronor. Det råder inget som helst tvivel om att den begärda uppräkningen är starkt motiverad. Kungl. Maj:t har emellertid inte ansett sig kunna tillmötesgå den utan har begränsat anslagshöjningen till endast 1 160 000 kronor. Detta belopp är enligt vår mening otillräckligt med hänsyn till det stora arbetsfält som miljövårdsforskningen omfattar. Man får här också ta hänsyn till att penningvärdeförsämringen gjort att anslagets reella värde för forskningen inte är vad det borde vara. Om vi beaktar det stora och ännu obearbetade fält som finns för miljövårdsforskningen och den betydelse denna har, måste vi för framtiden med säkerhet vara beredda att avstå betydande belopp för just detta syfte. Men tyvärr bedömer man åtminstone nu det statsfinansiella läget vara sådant att vi inte har råd att ge denna forskning vad den egentligen skulle behöva. Detta är att beklaga därför att det innebär att aktuella forskningsuppgifter måste stå tillbaka eller krympas ned. Jag skall bara nämna ett par exempel på sådana forskningsuppgifter som nu inte kan fullföljas i önskvärd utsträckning. Det är t.ex. luftvårdsforskningen. På det området är mycket ännu inte klarlagt och ständigt nya grenar kommer där också att uppenbara sig. Man behöver bara peka på en enda detalj, den som ligger oss allra närmast, nämligen den dagliga föroreningen från bilismen som vi har framför allt i städerna. Det gäller koloxidföroreningar och blyföroreningar för att nämna ett par exempel. Det är klarlagt att sådana föroreningar i luften åstadkommer allvarliga rubbningar för de människor som inandas den luften. De får framför allt hjärtoch hjärnsjukdomar. På det området behöver vi därför forskning både i förebyggande syfte och i botande syfte. Liknande skadeverkningar som dem bilismen medför får man också genom fabrikernas och värmeverkens rökutsläpp där framför allt svaveldioxiden är det farliga giftet. Även på det området bör alltså forskningen ökas. Den skadegörelse som sker genom dessa rökutsläpp är mycket omfattande, men forskningen är tyvärr ännu alltför liten. Vi utsättes för radioaktivt nedfall som i sin tur genom växtligheten fortplantas via djuren till människan. Där pågår forskning men resurserna för den är alldeles otillräckliga. Vi har här flera gånger tidigare påtalat att en sådan forskartjänst borde inrättas som permanent vid Ultuna. Riksdagen har inte velat vara med om det. Vi kommer emellertid inte ifrån att denna radioaktiva nedsmittning av naturen på lång sikt är utomordentligt farlig. När jag säger att den är farlig på lång sikt är det så med oss människor att vi märker inte skillnaden dag från dag, vilket gör att vi kanske tar litet för lätt på det här problemet. Vi märker inte om vi i dag påverkas mer av de olika gifterna i vår miljö än för fem år sedan. Men låt oss tänka ett tiotal år eller en generation fram i tiden — vilket man måste göra på detta område — så kan det ha uppstått högst påtagliga försämringar för människans möjligheter att fortleva. Detta var alltså exempel på ett område där naturvårdsverket nu icke kan fullfölja forskningen i tillräcklig utsträckning. Det har meddelats mig vid förfrågan. Ett annat område där man också måste göra inskränkningar därför att man inte har fått den upprustning man begärt är Östersjöns föroreningar. Vi behandlade för en tid sedan en motion här i riksdagen om den saken, och riksdagen uttalade sig då för betydelsen av det internationella arbete som pågår för att utforska och komma till rätta med föroreningarna i Östersjön. Utskottet var mycket positivt och riksdagen anslöt sig till de positiva uttalandena. Nu kan emellertid inte det arbete som naturvårdsverket deltar i fullföljas i tillräcklig omfattning just därför att resurserna inte räcker till. Det positiva uttalande som riksdagen tidigare har gjort blev alltså inte så värst mycket värt därför att vi inte förser naturvårdsverket med tillräckliga medel för att kunna göra sin insats i detta internationella arbete för Östersjöns bevarande. Detta hänger inte riktigt ihop från den ena dagen till den andra. Vi måste nog försöka att se frågan i stort och se den på lång sikt. Det går inte att försöka snåla sig fram här. Jag tror att herr statsrådet vid ett annat tillfälle får försöka att bättre stödja de forskningsuppgifter som vi har ålagt naturvårdsverket att utföra.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
Herr talman! Anslaget i nu gällande stat till miljövårdsforskningen är 11 miljoner kronor. Regeringen har föreslagit 12 160 000 kronor. Det är alltså en uppräkning. Men naturvårdsverket har begärt 17,5 miljoner kronor. Vänsterpartiet kommunisterna har väckt en partimotion om ett anslag på 17,5 miljoner för att tillgodose de trängande krav som föreligger på miljövårdsforskningen område. Naturvårdsverket har nämnt några avsnitt där behoven av forskning är stora och där resurserna är otillräckliga. Det gäller exempelvis kvicksilver. Det gäller biocidområdet. Det gäller också att kunna ge anvisningar till kommunerna om hur man gör anläggningar för kemisk fällning av avloppsvatten, där metoderna inte har tillräckligt penetrerats. Det är ju ganska enorma kostnader som kommunerna nu ställs inför och riskerna är stora att man gör felinvesteringar genom att man inte har de rätta upplysningarna att gå efter. Beträffande kvicksilverforskningen gjorde jag själv vissa försök att få uppgifter om vad som händer med pappersindustrin numera, sedan fenylkvicksilvret förbjöds 1967. Jag har inte lyckats komma över uppgifter om det. Jag vet inte om naturvårdsverket har sådana uppgifter. Men om man använder andra kvicksilverformer än fenylkvicksilver och sedan, som nu sker, bränner pappersavfallet — 1,5 miljon ton om året — får man ut kvicksilvret med röken och fortsätter att förgifta vattendrag och sjöar. Detta är spekulationer från min sida, eftersom jag inte lyckats få fram några uppgifter om vad pappersoch massafabrikerna använder i stället för fenylkvicksilver. Det finns emellertid andra områden, där jag också har börjat misstänka att man har ytterst litet fakta att röra sig med. Vi har t.ex. kalhyggena. Numera köper domänverket och de stora skogsbolagen processorer och skall skörda skogen ungefär som man skördar hö med slåttermaskin. Vad händer med dessa stora ytor, där man kalhugger alltsammans? Man vet att man måste bekämpa snytbaggen med DDT eller liknande. Man vet att ogräsväxter kommer in i stället för den skog man vill ha i framtiden, och dem måste man bekämpa med hormoslyr eller vad det nu kan bli fråga om. Man rubbar alltså den ekologiska balansen utan att såvitt jag vet ha några vetenskapliga fakta att utgå från när det gäller att avgöra följderna av dessa avverkningar i stor skala. Vi saknar en allsidig genomgång av andra metoder för att ta till vara avfall av olika slag än de nuvarande, dvs. att bränna upp eller tippa avfallet. Vi har ju enorma mängder av sopor. Jag hade för något år sedan en debatt med det på detta område ansvariga borgarrådet i Stockholms stadsfullmäktige, och han sade att han simmar i sopor. Dessa tippas nu eller bränns upp med miljöförstöring som följd eller med förstöring av värdefull råvara som man skulle kunna använda. Likadant är det med rötslammet. Det finns stora områden som i vissa fall är väl utforskade utomlands, men de metoder man där kommit fram till är föga använda här i landet. Naturvårdsverket har en viktig uppgift när det gäller att se till att denna forskning utomlands också kommer till nytta i vårt land. Jag tror att den uppräkning som vi har begärt, från äskade 12 160 000 till 17 500 000 kronor, är pengar som skulle bli väl använda och som också är helt enkelt nödvändiga, eftersom en del av denna forskning bör göras nu och inte om 100 eller om 50 år. Jag yrkar därför bifall till reservationen 6 b för ett anslag på 17 500 000 kronor.

Herr talman! Inom moderata samlingspartiet anser vi att miljövårdsforskningen är utomordentligt angelägen, och jag kan i princip helt instämma i vad herr Hansson i Skegrie tidigare sagt här. Av de frågor han berörde tycker jag att det är särskilt angeläget att öka de forskningsinsatser som görs i Östersjön, eftersom de berör en yrkesgrupp, fiskarna, som i högsta grad har det besvärligt och som påverkas negativt av föroreningssituationen i Östersjön. Jag anser att denna forskning bör prioriteras framför många andra uppgifter, inte minst dem som nyss nämndes av herr Takman. I det kärva budgetläge som nu föreligger har vi dock i moderata samlingspartiet inte ansett oss kunna gå med på den ökning av anslaget som är föreslagen utan har godtagit Kungl. Maj:ts förslag, som ändå innebär en ökning med ungefär 10 procent. I ett särskilt yttrande av herr Krönmark och mig har vi pekat på en motion från moderata samlingspartiet, där vi begär tillsättandet av en utredning med uppgift att granska miljövårdsforskningens organisation, planläggning och prioritering med särskild hänsyn tagen till behovet av internationellt samarbete. Jag skall här inte närmare gå in på motionen. Jag vill bara framföra att vi inom moderata samlingspartiet anser att det finns vissa rationaliseringsvinster att göra. Bl.a. tycker vi att den forskningsnämnd, som nu finns inom naturvårdsverket, med fördel skulle kunna vara en fristående nämnd. Det föreslog naturresursutredningen på sin tid. Vi tror att man därigenom bättre än nu skulle kunna samordna alla de insatser som görs från naturvårdsverket, från universiteten och på andra håll i vårt land och dessutom internationellt. Det är möjligt att man också på det sättet skulle kunna få fram större resurser för miljövårdsforskning än för närvarande. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Som företrädare för utskottsmajoriteten vill jag till att börja med understryka att majoritetens intresse för frågan om miljövårdsforskningens resurser är minst lika ambitiöst som det intresse reservanterna har gjort sig till tolk för. Det finns enligt min åsikt ingen skillnad i uppfattningen om nödvändigheten av att tillräckliga ekonomiska resurser ställs till naturvårdsverkets förfogande, men vi skiljer oss åt så till vida att majoriteten gör en annan bedömning när det gäller de ekonomiska möjligheterna. Majoriteten i utskottet anser att vi för närvarande inte kan satsa så mycket som reservanterna önskar. Sedan budgetåret 1967/68 har anslagen för miljövård ökat från ungefär 134 miljoner till 251 miljoner kronor, och jag anser att detta på ett klargörande sätt visar de betydande satsningar vi numera gör i vårt land på miljövårdsområdet. Miljövårdsforskningen är en mycket väsentlig del av detta arbete. 1967 och 1968 var anslaget till miljövårdsforskning 5 250 000 kronor, och det föreslås nu bli 12 160 000 kronor, enligt departementschefens förslag. Det innebär en fördubbling på fem år. Proportionellt sett innebär detta att ökningen är större för forskningsanslaget än för miljövården i övrigt. Det kan också konstateras att tyngdpunkten ligger dels på vattenvårdsforskning, dels på biocidforskning. Dessa båda områden svarar för tillsammans omkring två tredjedelar av det totala forskningsanslaget. Men det är viktigt i detta sammanhang att också notera att andra organ än naturvårdsverkets forskningsnämnd stöder miljövårdsforskningen, och bland sådana vill jag nämna styrelsen för teknisk forskning och naturvetenskapliga forskningsrådets ekologikommitté. Jag kan kanske också nämna Stiftelsen för industri-, vattenoch luftvårdsforskning, där industrin satsar 1,2 miljoner kronor och staten ger ett anslag på 1,2 miljoner kronor. Forskningssamarbete har kontrakterats för en period av tre år. Den totala statliga insatsen för miljövårdsforskning uppgår enligt vissa beräkningar till ungefär 23 miljoner kronor per år. Jag vill också poängtera i sammanhanget att i den summan ingår inte den forskning som bedrivs vid våra universitet och högskolor. Det kan vara på sin plats att även erinra om att miljövård omfattar ett brett verksamhetsfält, varav forskningen enbart utgör en del. Övriga delar är minst lika viktiga faktorer i en allmän strävan att uppnå vad jag skulle vilja kalla en livsvänlig miljö. Möjligheten att dra nytta av forskningsresultaten är t.ex. beroende av att det finns en effektiv och ändamålsenlig administration. På en senare punkt i detta utskottsbetänkande kommer vi att diskutera bidrag till kommunala avloppsreningsverk och till vattenoch luftvårdande åtgärder. Jag skall därför inte gå närmare in på dessa områden, men jag vill ändå ta dem som exempel på miljövårdspolitiska medel som har givit gott resultat. Den ökning av miljövårdsforskningsanslaget med 1 160 000 kronor som nu föreslås och som utskottsmajoriteten vill förorda bör emellertid inte ses isolerad utan ses i sitt sammanhang, i vilket den utgör en del av den totala höjningen av miljövårdsanslagen, som uppgår till 14,7 miljoner kronor. Dessutom vill jag erinra om att delar av miljövården kommer under andra huvudtitlar. Beräkningar som har gjorts visar att de sammanlagda insatserna på miljövårdsområdet för budgetåret 1971/72 torde uppgå till omkring 350 miljoner kronor. Herr talman! Det förtjänar enligt min uppfattning också påpekas att den svenska administrationen och lagstiftningen när det gäller miljövård och forskning har tilldragit sig ett internationellt intresse. Huvudansvaret för miljövårdspolitiken har i vårt land — detta har också påpekats av reservanternas talesmän — i motsats till vad som förekommer i andra länder lagts på ett departement, nämligen jordbruksdepartementet, och under detta ett centralt verk, naturvårdsverket. Under 1970 har naturvårdsverket haft besök av ett sextiotal delegationer som velat skaffa sig informationer och få del av de erfarenheter i fråga om administration, lagstiftning och teknologi som man gjort i det svenska systemet. Jag tar personligen detta som ett uttryck för att man utomlands i varje fall anser att vi kommit ett gott stycke på väg när det gäller detta för oss alla så viktiga intresseområde. Personligen är jag övertygad om — och den uppfattningen delas av utskottsmajoriteten — att departementschefen väl känner sitt ansvar och att han så snart våra ekonomiska resurser ger utrymme för anslagshöjning kommer att föreslå ökningar i de anslag som vi nu alla är så intresserade av och diskuterar. Herr talman! I reservationerna föreslås ökade anslag till miljövårdsforskningen. Jag skall inte gå in på de motiv som reservanterna har, ty de har så vältaligt själva gjort klart för kammarens ledamöter vad de avser. I reservationen 6 a föreslås en ökning med 1 miljon kronor utöver det av departementschefen föreslagna beloppet, alltså ett anslag på 13 160 000 kronor. I reservation 6 b, som hade herr Takman som förespråkare, föreslås bifall till hela det av naturvårdsverket begärda anslaget, vilket skulle innebära ett anslag på 17,5 miljoner kronor. Till utskottsbetänkandet har också fogats två särskilda yttranden. För det ena har herr Hedin redogjort. Av båda yttrandena framgår att man delar utskottsmajoritetens bedömningar i fråga om det samhällsekonomiska läget och godtar den uppräkning av anslaget med 10 procent som departementschefen föreslagit. Jag vill till sist understryka att intresse för dessa frågor och en allvarlig ambition att så småningom kunna räkna upp beloppet till den anslagshöjd som naturvårdsverket anser sig behöva finns hos alla ledamöter. Men det är som sagt den ekonomiska bedömningen som är olika. Herr talman! Jag vill till sist med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 40 i jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Tillsammans med herr Mattsson i Lane-Herrestad har jag väckt en motion om en samordning av besluten i koncessionsnämnden för miljöskydd i fråga om att bygga ut kommunala reningsverk och naturvårdsverkets beslut om statsbidrag till dessa investeringar. Anledningen till att vi har väckt motionen är att vi har kunnat konstatera att det har börjat uppstå en eftersläpning av utbetalningen av statsbidragen. Trots att verksamheten inte har varit i gång mer än sedan budgetåret 1968/69 är redan i dag eftersläpningen klart mer än ett år och den tenderar att bli nästan två år. Den som minns de förhållanden som rådde i slutet av de äldre statsbidragsbestämmelsernas giltighetstid, då eftersläpningen var fem å går, vill inte gärna att denna typ av statligt stöd skall utvecklas på samma sätt och att vi alltså skall få en allt större eftersläpning. Jordbruksutskottet har i sitt betänkande skrivit: ”Enligt vad utskottet erfarit eftersträvas redan nu en samordning mellan tillståndsprövningen och naturvårdsverkets handläggning av bidragsfrågorna.” Jag tycker nog att utskottet har tagit litet väl lättvindigt på motionens yrkande. Kommuner kan ju i dag söka ett tillstånd antingen hos koncessionsnämnden för miljöskydd eller, efter dispens, hos naturvårdsverket. Det beslut som naturvårdsverket eller koncessionsnämnden sedan fattar grundar sig på ett principiellt utformat förslag till reningsanordningar, varefter kommunerna som regel går in på projekteringsstadiet. Detta innebär att när man granskar en kommuns ansökan finns i och för sig inte någon ansökan om statsbidrag och inte heller någon skyldighet att besluta om sådan. I det beslut som naturvårdsverket eller koncessionsnämnden fattar fastställs en sista tidpunkt då den anläggning som kommunen får tillstånd att uppföra — och man skall väl också säga åläggs att uppföra — skall vara färdigställd och tagen i bruk. För att kunna genomföra detta måste kommunen i dag gå in med ansökan om påbörjandetillstånd, eftersom den skulle försitta rätten till statsbidrag genom att utföra arbetet innan frågan om statsbidrag var prövad. Hos koncessionsnämnden och hos naturvårdsverket fattas alltså beslut om att anläggningar skall komma till stånd i betydligt snabbare takt än besluten om statsbidrag, och konsekvensen har blivit vad jag inledningsvis påtalade, nämligen att man har fått en eftersläpning. Man vältrar på det sättet över problemen på kommunerna. Jag skall inte ta upp någon ny diskussion i detalj om de svårigheter som kommunerna genom kostnadsutvecklingen osv. har fått under den senaste tiden; de har ju tidigare i år diskuterats i riksdagen i en interpellationsdebatt. En utredning som Kommunförbundet gjort visar emellertid att man har betydande problem; inte minst har man bekymmer med likviditeten. Resultatet blir att de kommuner som bygger reningsverk måste gå ut på lånemarknaden för att söka få fatt på det kapital som de annars hade kunnat räkna med att få i form av statsbidrag. Vi känner också alla till att kapitalmarknaden inte varit så lätt att bearbeta. Utbyggnaden av reningsverk är en angelägen arbetsuppgift för kommunerna, och eftersläpningen är stor. Därför är det betydelsefullt att handläggningen kan få en sådan utformning att inte möjligheterna att bygga ut förminskas. Genom den bristande samordning som vi har påtalat viker staten undan från det ansvar som den har tagit på sig och försummar den stimulans som den har velat ge till de för utbyggnaden ansvariga genom det utlovade statsbidraget. Utskottet har enhälligt sagt att det anser att motionen inte skall föranleda något riksdagens initiativ, och jag har därför ingen anledning att yrka bifall till den. Jag har emellertid genom det här inlägget velat påpeka att den samordning som vi har önskat i verkligheten inte förekommer på det sätt som utskottet skriver och att det är angeläget att förhållandena rättas till genom ökat anslag eller genom att samordningen kommer till stånd.

Herr talman! De frågor som vi tidigare diskuterat i dag och där det funnits alternativa yrkanden inom utskottet har i regel haft den karaktären att man varit oenig om de belopp som skulle anslås. Reservanterna har oftast haft önskemål om högre anslag än som upptagits i statsverkspropositionen.

Det visar sig även att hela anslaget om 50 miljoner inte kunnat användas under det senaste budgetåret av industrin utan endast till en mindre del, omkring 10 miljoner, har tagits i anspråk. När det gäller miljövårdsinvesteringar, speciellt för vattenvård, måste man med rätt kunna hävda att jordbruket och trädgårdsnäringen har minst samma anledning att vara med i verksamheten som industrin. Redan 1969 och 1970 har motioner väckts om att man skulle ge samma chans för jordbruket och trädgårdsnäringen som man ger för industrin. Detta önskemål har inte kunnat tillgodoses. När det nu visar sig att det är pengar över på det anslag som är beviljat, har det här återigen gjorts ett försök att få till stånd en sådan rättvis anordning. Jag tror inte att det går i längden att låta jordbruket och trädgårdsnäringen stå i strykklass härvidlag. De miljövårdsinvesteringar som vi ur andra synpunkter har rätt att kräva av dessa näringar är minst lika väsentliga som industrins miljövårdsinvesteringar. Vad gäller speciellt vattenvården och utsläppen från jordbruket måste det på sikt ske så betydande nyinvesteringar att man också med full rätt kan kräva att dessa stimuleras med statliga pengar. Utskottsmajoriteten invänder att det finns möjlighet för jordbruket att få statlig kreditgaranti för sådana investeringar. För att spara tid vill jag redan nu bemöta detta argument med att säga att det är en förfärlig skillnad mellan statlig kreditgaranti och möjlighet till bidrag. Jag behöver inte uppta tiden här med att redovisa de ekonomiska svårigheter som jordbruket har att få plats i sin egen budget med sådana investeringar för att kunna göra påståendet att denna miljövårdsinvestering sker i alltför liten grad. Det är mycket kostnadskrävande anordningar som behöver anskaffas. I reservationen 7 framhåller vi reservanter att här finns en chans för riksdagen att ge jordbruket denna möjlighet. Det finns dess bättre också medel tillgängliga för sådan verksamhet. Med anledning därav ber jag att få yrka bifall till reservationen 7.
Herr talman! Det är nu tredje året som denna fråga tas upp i riksdagen, och den är lika angelägen nu som tidigare för jordbruket och även för trädgårdsnäringen. Framför allt är det, tycker jag, två punkter som har tillkommit och som gör att frågan är mera aktuell nu än tidigare. För det första gäller det mjölkproduktionen, som ju har minskat nära nog katastrofalt till följd av den dåliga lönsamheten. Det är klart att innan man lägger ned mjölkproduktionen på en gård, så har man en kalkyl, och i den kalkylen ingår i första hand de byggnadskostnader som behövs om man skall fortsätta, och de är väldigt dryga. Inte minst är kostnaderna för miljövårdsanläggningar mycket höga. Jag tror alltså att om man kunde få det stimulansbidrag som här förutsätts, så skulle det påverka dem som av olika skäl vill lägga ned mjölkproduktionen att ändå fortsätta med den. Nu kommer vi av allt att döma att få ett tillskott till mjölkproduktionen efter avtalsuppgörelsen, men jag tror ändå att det är nödvändigt att man underlättar vidtagandet av miljövårdande åtgärder. Det gäller t.ex. brunnar för att ta rätt på pressaften och för att ta rätt på gödseln i form av slamgödsel — där krävs efter hand bättre anordningar än för närvarande. Det är ofta så att hälsovårdsnämnderna ingriper och säger att ni får inte ha det på det här sättet. En investering som man då måste vidta medför mycket kostsamma åtgärder för att klara de regler som gäller för närvarande. För det andra gäller det den omständigheten — det nämnde herr Larsson i Borrby — att anslaget under 1969/70 inte har utnyttjats till mer än 9,5 miljoner kronor. Det är alltså bara en liten del av anslaget som har gått åt. Nu säger man att det sannolikt kommer att bli en större belastning i fortsättningen. Men allt talar för att man under innevarande budgetår och även under nästa kommer att få medel över här till följd av att anslaget är på 50 miljoner och att man också nu har reserverade medel att lita till. Om detta med kreditgarantier vill jag säga, att visst är det bra att man kan få hjälp att låna pengar på det sättet, men det är en klen hjälp för lantbrukarna som i motsats till industrin inte kan få göra något skattemässigt avdrag för de kostnader det här är fråga om. Detta innebär att de får kosta på dessa åtgärder med beskattade medel — och det är verkligen få som har möjlighet att göra det — under ett år eller om de lånar pengarna under flera år. Det är med den dåliga lönsamhet vi har för närvarande nära nog uteslutet att satsa på det viset.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

Herr talman! I år liksom under tidigare riksdagar vill vi påtala det otillfredsställande i att den stödform som tillkom 1969 för att stimulera industrin till ökad aktivitet för vattenoch luftvårdande åtgärder inte kom jordbruket och trädgårdsnäringen till del. Även inom dessa näringar kan ju miljöförbättrande åtgärder bli kostsamma och svåra för den enskilde att vidtaga. Efter miljöskyddslagens tillkomst har landets hälsovårdsnämnder inventerat och kartlagt hur det förhåller sig med bl.a. vattenvården vid alla jordbruk och konstaterat att det finns påtagliga brister. Helt säkert finns en vilja hos jordbruksföretagen att vidtaga förbättringsåtgärder, men dels på grund av den svaga lönsamheten, dels på grund av att miljöförbättrande åtgärder kan vara förhållandevis dyrbara blir åtgärderna uppskjutna. Det är därför mycket angeläget att även jordbruket och trädgårdsnäringen beredes möjligheter att erhålla bidrag till miljöförbättrande åtgärder. Herr talman! Jag vill med dessa få ord yrka bifall till reservationen 7.

Herr talman! Reservanterna föreslår att statsbidrag för vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin även bör kunna utgå till jordbruket och trädgårdsnäringen och menar att med hänsyn till föreliggande reservation på anslaget någon uppräkning av detsamma inte torde vara behövlig. Utskottsmajoriteten anför för sin del att det redan nu lämnas stöd till reningsanordningar inom jordbruket i form av kreditgaranti — det har flera av reservanterna också påpekat — såväl för anläggningskostnad som för utrustning. Det bör också sägas att kreditgarantierna gäller både för ombyggnation och för nybyggnader inom jordbruket. Utskottet menar vidare att skälen för bidragsgivningen till industrin har sådan tyngd att den borde genomföras utan inskränkningar. Det anslag som utgår under denna punkt är, som kammarens ledamöter väl vet, ett direkt stimulansbidrag till den äldre industrin för åtgärder i syfte att minska vattenoch luftföroreningarna. Beträffande nyetablering inom industrin utgår inte detta bidrag. Där regleras de vattenoch luftvårdande åtgärderna via bestämmelser och anvisningar. För att stimulera industrin till att snabbt vidta reningsåtgärder beslöt 1969 års riksdag om ett bidrag under en femårsperiod. Till grund för reservationsanslaget om 50 miljoner kronor varje år låg naturvårdsverkets beräkningar om ett totalt investeringsbehov hos den äldre industrin på drygt 1 miljard för detta ändamål under en femårsperiod. Enligt bidragsberäkningarna utgår 25 procent av investeringsbehovet i direkta bidrag. Departementscheren säger i inledningen till bilaga 11 att ansökningarna om statligt bidrag till sådana åtgärder inom den äldre industrin hittills uppgår till ca 175 miljoner kronor. Det är främst skogsindustrin och metallindustrin som ansökt om bidrag. Det är alldeles riktigt som reservanterna påpekar att ansökningarnas storlek hittills inte har motsvarat anslaget, men detta kan till en del förklaras med att bidrag i regel förutsätter koncession eller dispens enligt miljöskyddslagen. Även industrins egna planläggningar kan förmodas ha inneburit en viss eftersläpning i början av femårsperioden. Men eftersom antalet dispenser och koncessioner ökar, kommer också bidragsansökningarna att öka. Jag kan för reservanterna och kammarens ledamöter omtala att naturvårdsverket under första kvartalet 1971 fick in ansök ningar motsvarande ett sammanlagt bidragsbelopp på cirka 12 miljoner kronor. Detta bör jämföras med att det under 1970 kom in ansökningar motsvarande ett bidragsbelopp på i genomsnitt cirka 8 miljoner kronor per kvartal. Om ökningen fortsätter, vilket är att förmoda, kommer hela det anslagna beloppét att behövas för bidrag till industrins investeringar. Det är självfallet också realistiskt att räkna med att industrin i hög grad kommer att utnyttja bidragsmöjligheterna. Utskottet instämmer för sin del i de synpunkter som naturvårdsverket har anfört, att man torde få räkna med betydligt ökade krav från industrins sida på bidrag från förevarande anslag.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
Herr talman! Jag hade motsett en argumentering från utskottsmajoritetens sida som innebar att man bevisade i vilket avseende kravet från industrin i detta fall är så mycket mer berättigat än kravet från jordbruket. Det argumentet skulle i så fall ha använts här, när det antyds att ansökningarna kommer att öka och behoven kommer att växa och att de 250 miljonerna därför kommer att behövas. Den argumenteringen skulle jag ha förstått. Men det har inte sagts ett ord som bevisar att jordbrukets krav skulle vara mindre berättigade. Därför vill jag ställa frågan: Hur känns det att förfäkta, att visserligen ligger det mycket pengar på hyllan, som inte kommer till användning, men det kan tänkas att industrins krav och antalet ansökningar därifrån kommer att öka mycket kraftigt, och därför måste vi ha de pengarna i beredskap — när man samtidigt vet att det finns en lika berättigad sektor som inte får ett öre?
Herr talman! Det är inte riktigt som herr Larsson i Borrby säger, att jordbrukssektorn inte får bidrag. Som jag sade — och som också reservanterna har påpekat — ges det kreditgarantier till jordbruket. Men avsikten i detta fall har hela tiden varit att man under en femårsperiod skulle ha ett speciellt riktat bidrag för att stimulera fram luftoch vattenvårdsåtgärder inom industrin. Och när nu planeringen har kommit i gång och ansökningarna strömmar in är det därför angeläget att det anslag som avsatts för detta ändamål kan tas i anspråk av industrin, som avsikten hela tiden har varit. Detta är också yrkat under denna punkt, Bidrag till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. Reservanternas motivering att här finns pengar kvar tycker jag har motsagts av bl.a. det faktum att ansökningarnas antal ökar så betydligt. Naturvårdsverket har också funnit att vi kommer att få en sådan ökning av antalet ansökningar att anslaget kommer att tas i anspråk. Avsikten med bidraget har som jag tidigare sagt varit att stimulera fram åtgärder inom industrin, och det bör också användas till det.
Herr talman! Det finns alltså inte något bidrag till motsvarande sektor; det finns kreditgaranti, som fru Theorin själv sade, och kreditgaranti betyder lån med full återbetalningsskyldighet och hög ränta, och det är en helt annan sak än bidrag.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att kreditgaranti inte är detsamma som bidrag. Det skall ändå sägas att man med den statliga garantin erhåller en lägre ränta, och det i sin tur betyder en viss vinst för dem som kommer i åtnjutande av den statliga garantin.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat om jag med hänsyn till det ansträngda valutaläget avser vidta några åtgärder, som kan påverka omfattningen och inriktningen av den svenska livsmedelsproduktionen och bidra till återhållsamhet i fråga om fortsatt ökad livsmedelsimport. hemska livsmedels Importen av jordbruksråvaror utgörs främst av varor som inte produceras inom landet. Som exempel kan jag nämna vissa slag av fetter och fettråvaror samt oljekraftfoder som till stor del importeras från u-länder. Importen av livsmedel är också i hög grad ett komplement till vår egen produktion. Detta sammanhänger med de krav på variation i varuutbudet som konsumenterna ställer på detta liksom på andra varuområden. Någon ökning av importen av egentliga jordbruksprodukter har inte ägt rum under senare år. Vår produktion av jordbruksråvaror och livsmedel täcker en mycket stor del av vår förbrukning. Omfattningen av den skyddade inhemska produktionen bestäms genom reglering av priserna på jordbrukets produkter inom ramen för de av 1967 års riksdag fastställda riktlinjerna för jordbrukspolitiken och inte med hänsyn till variationer i valutareserven. Jag vill tillägga att vårt gränsskydd för jordbruksprodukter för närvarande kan beräknas uppgå till ca 80 procent av införselvärdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Utbildningsutskottet hade i går sitt arbete förlagt till Linköping, och vi var utkvittade till klockan halv tolv. Jag kände därför inte till, när jag kom in i kammaren, att jag skulle få detta svar i dag. En hel del av de frågor som min interpellation ger anledning att diskutera har redan ganska ingående behandlats i den tidigare debatten. Jag skall därför inte upprepa den diskussionen utan bara helt kort anföra några allmänna synpunkter. Ökad import, fortsatt nedläggning av jordbruk och minskad lönsamhet gör att svenskt jordbruk inte ter sig så meningsfyllt som en så viktig näring borde och kunde göra. En stark och tillräcklig beredskap anser vi vara mycket viktig. Vi är angelägna och överens om att vi skall ha ett starkt försvar. Lika viktigt är att vi har en tillräcklig beredskap när det gäller livsmedelsförsörjningen. En avspärrning kan komma, och då måste vi stå väl rustade. Såväl omfattningen som inriktningen av det svenska jordbruket förtjänar därför uppmärksamhet i detta sammanhang. Det svenska jordbruket har i många avseenden goda produktionsbetingelser och god konkurrenskraft. Inte minst i dagens ansträngda valutaläge är det därför angeläget att den svenska livsmedelsproduktionen får en sådan omfattning och inriktning att tendenserna till ökad livsmedelsimport inte onödigtvis förstärks. En annan sak som inte har nämnts här i debatten är kontrollen. Vi fäster stor vikt vid kontrollen av våra livsmedel, inte minst när det gäller gifter. Vad vi producerar på hemmamarknaden kan vi kontrollera och om så fordras förbjuda. Vad vet vi om gifter i importerade livsmedel? Hur skall vi kunna kontrollera dessa tillfredsställande? Detta anser jag vara en mycket viktig aspekt på vår livsmedelsproduktion och vår import av livsmedel. Med tanke på framtiden är det angeläget att skapa sådana förutsättningar för svenskt jordbruk att det ter sig meningsfyllt och lönande, så att det kan inspirera unga människor att ägna sig åt jordbruk. Det skulle vara beklagligt om det inte vore tillräckligt sörjt med rekryteringen när dagens jordbrukare lägger av. Det är utomordentligt viktigt både för Nr 65 konsumenter och för producenter att det sker en trygg och stabil Onsdagen den

Fru talman! Bara på en enda punkt ber jag att få besvära om ordet, nämligen när statsrådet i sitt svar talar om det 80-procentiga gränsskydd som man i dag beräknar att jordbruket har. Jag vill inte gå in i någon debatt om hur man kommer fram till den siffran. Den diskuteras i många sammanhang och det råder mycket delade meningar om beräkningsmetodiken.

För några år sedan pågick en klappjakt på den svenska sockerproduktionen från ett håll, som statsrådet väl känner. Vi befinner oss i dag i den situationen att vi skulle kunna odla ett billigt socker på 10 000 hektar i stället för att ha exempelvis produktion av korn, en produktion som statsrådet redan tidigare i dag har talat om att vi har bekymmer med och som vi måste exportera med exportförluster. Jag tycker att det kunde vara lämpligt att någon gång och i något sammanhang berätta hela sanningen och exempelvis tala om hur det står till på sockerfronten i dag.

Fru talman! Får jag ta upp bara ett par av de frågor som har aktualiserats, eftersom vi hade en rätt lång diskussion i dag om vår självförsörjningsgrad och vår beredskap. Jag skall ta upp frågan om sockret, en fråga som också har direkt anknytning till interpellationen. Interpellanten vill att vi ytterligare skall avskärma oss från omvärlden då det gäller jordbruksprodukter. Han vill således att vi skall ha en ännu högre mur kring Sverige. Vi har redan nu en 80-procentig genomsnittlig avgift vid våra gränser. Det betyder alltså att när vi tar in ett kilo smör till Sverige, lägger vi på 4:75 i avgifter. När vi tar in exempelvis ett kilo socker, lägger vi på 0:47 vid gränsen. Beträffande ost lägger vi på 3:40 per kilo och beträffande nötkött 3:94 per kilo. Det är alltså den tull som vi lägger på de varor som kommer utifrån. Det är inga dumpingpartier, utan det är de priser danskarna får för sina varor. När det gäller sockret har riksdagen bundit sig för det internationella sockeravtalet. Vi har alltså bundit oss för att en liten del av vårt jordbruk skall ingå i världshandeln. Socker är en vara som lämpar sig utmärkt för utvecklingsländerna och därför köper vi nu från utlandet 40 procent av vad vi behöver. Vi skulle givetvis kunna vara självförsörjande även i fråga 9” hemska livsmedelsproduktionen om socket, men då finge konsumenterna betala ett avsevärt högre pris än nu. Den svenska sockerproduktionen är nämligen, precis som all annan svensk jordbruksproduktion, mycket dyrare än omvärldens produktion är. Jag vill inte medverka till att vi totalt förhindrar import av livsmedel till vårt land, bl.a. av de skäl jag här anfört — vissa av de ting vi köper utifrån är sådant som utvecklingsländerna har som enda produkt, och dessutom rör det sig ofta om sådant som vi inte framställer själva. Det finns ingen anledning att ytterligare höja gränsskyddet och på det sättet fördyra livsmedlen ännu mer för de svenska konsumenterna. Jag vill sedan ta upp frågan om kontrollen. Det är en felaktighet att vi inte skulle vara lika noggranna med kontrollen på livsmedel som vi får utifrån som vi är med landets egna produkter. Det är en felaktig föreställning. Det finns nog inget land i världen som är så strängt som vårt land är när det gäller import av livsmedel utifrån. Jag kan nämna att vi inte tar in kött från något land, där inte våra egna veterinärer på ort och ställe har inspekterat slakterier och sett till att de följer alla de hygienföreskrifter som vi följer. Livsmedel utifrån, som vi använder i vårt land, är föremål för exakt samma kontroll som de svenska livsmedlen. Det skiljer ingenting på den punkten. Vi skall göra slut på föreställningen att alla de produkter som utlandet framställer skulle vara giftigare än våra produkter är. Om så är fallet tillåter vi inte att de säljs. Förbjuder vi någonting här i landet gäller det förbudet även för de varor vi tar in utifrån. Det görs inga undantag för utländska produkter. Herr Johansson i Skärstad har väckt interpellationen med anledning av det ansträngda valutaläget — och har således inte tagit upp beredskapsaspekterna. Jag har svarat att valutasituationen inte får påverka jordbruksproduktionens omfattning, utan den regleras genom ett gränsskydd, som kommer till efter förhandlingar. När vi bestämmer oss för att den svenske jordbrukaren skall ha ett visst pris för sina produkter måste vi, för att kunna garantera honom detta pris, omedelbart bygga upp ett skydd mot utlandet. Årets jordbruksprisöverläggningar, som väl vid det här laget är slut, kommer att föranleda väsentligt högre gränsskydd. Sedan bör man kanske tillägga på denna punkt att vi från Sveriges sida är mycket angelägna att delta i handelssamarbete med olika länder. Vi är angelägna om att få ut våra egna produkter från industrin. Vi kan naturligtvis inte säga: Vi vill vara med i allt samarbete, men ni får inte sälja några jordbruksprodukter till oss! Låt oss t.ex. se på situationen för de nordiska länderna, som deltar i EFTA-samarbetet. Kan det vara rimligt att kräva att Danmark skall deltaga i ett samarbete där svenskt näringsliv utan några som helst tullar får komma in, men där danskarna — när det gäller den sektor som är så väsentlig för dem och som ger dem 35 procent av deras exportinkomster — inte skall få föra in någonting till oss? Det illustrerar litet grand hur orimlig den tanke är som interpellanten framför — att vi totalt skall förbjuda all import av livsmedel till oss. Vi har bestämt oss för en 80-procentig självförsörjningsgrad. Det är vad vi skall ha. Resten kan vi ta in utifrån.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, men när statsrådet talade om den 80-procentiga importavgiften och ville göra gällande att denna är ett skydd som i motsvarande utsträckning fördyrar livsmedlen för konsumenterna, tycker jag ändå att det finns all anledning att stanna litet vid det resonemanget. Jag tycker att det är rätt ointressant hur många procent importavgiften utgör av varans pris här hemma. Det intressanta i sammanhanget är väl ändå vad produkterna skulle komma att kosta om vi skulle importera dem under en längre tid, dvs. ha en bristsituation inom landet under en längre tid. Jag kan inte underlåta att i det sammanhanget påminna om situationen när besiktningsveterinärerna på grund av en strejk var borta från sin verksamhet under en vecka. Det var faktiskt inte en hel vecka som produktionen i slakterierna upphörde, eftersom man under helgdygnet före den här veckan hade arbetat in tid — det var ungefär tre dagar som produktionen stod stilla. Det gjorde att det ändå uppstod en viss brist på färskt kött, och man fick importera från Danmark. Bara under de få dagarnas bortfall av den jämna tillförseln av produkter här hemma höjde danskarna priset inte oväsentligt. Jag tycker att det är viktigt att påminna om sådana saker i stället för att göra gällande att om vi kunde avstå från produktionen inom landet och i stället importera det mesta av vad vi behöver, skulle konsumenterna köpa sina matvaror till priser långt under dem som för närvarande gäller. Det är ett önsketänkande. En sådan situation kommer aldrig att uppstå även om vi skulle behöva köpa rätt mycket utifrån.
Fru talman! Jag hävdar bestämt att det är utomordentligt intressant att veta hur stor införselavgift vi lägger på varor utifrån. Jag kan inte leva i den föreställningen att herr Johansson i Holmgården är beredd att slopa allt vad införselavgifter heter. Då undrar jag hur det svenska jordbruket skulle klara sig. Vad som i dag har intresse är den införselavgift vi behöver ha med hänsyn till priset på de varor vi kan få in över gränserna. Den interpellation jag hade att besvara går ju ut på att vi borde ytterligare försvåra import av produkter utifrån. Då måste vi rimligtvis höja införselavgifterna ännu mer. Det är det enda sätt på vilket vi kan reglera den saken. Jag kan inte förstå att detta skulle vara ointressant. Tvärtom är det väl utomordentligt intressant för det svenska folket att veta vilket skydd för det svenska jordbruket vi behöver i dag vid gränserna. Det är ett faktum att detta skydd ligger vid 80 procent. Om herr Johansson i Holmgården verkligen har den meningen att denna fråga är ointressant, kan vi angripa jordbrukspolitiken på ett helt annat sätt. Då får jordbrukarna ta de priser de kan få och vi slopar alla införselavgifter. hemska livsmedels

Fru talman! Det är, herr statsrådet Bengtsson, inte alls ointressant vilka importavgifter vi har. Men vad som inte är riktigt är att jämföra konsumentpriset med det pris som vi möjligen skulle kunna få betala för våra produkter om vi inte hade importavgifter. Det väsentliga är väl ändå vad dessa produkter skulle komma att kosta om vi hade ett ständigt behov av import av större delen av de jordbruksvaror som vi för närvarande kan producera inom landet. Det är den saken som är väsentlig.

Fru talman! Jag kan instämma med jordbruksministern i att visst är det intressant att importavgifterna har stigit som de har gjort. Det är intressant därför att det är ett mått på inflationsutvecklingen i vårt land, ett mått på penningvärdeförsämringen och på bristande möjligheter att hålla en stabil prisnivå. Så till vida är det alltså mycket intressant. Om regeringen lyckas stoppa inflationen och få ett fast penningvärde och en fast prisnivå kommer det heller icke att behövas någon höjning av införselavgifterna i fortsättningen av den anledning jag nyss nämnt. Så enkelt är det, herr statsråd. Sedan tycker jag nog att det är ganska ovärdigt chefen för jordbruksdepartementet att använda sig av denna argumentering. Den må gärna användas ute i vissa naturområden — för att inte använda det vanliga uttrycket — men knappast här. Om man nämligen vill att svensk livsmedelsproduktion skall finnas till får man betala så för den att folk vill arbeta inom den. Nu jämför vi våra priser med världsmarknadspriserna. Om vi i stället skulle jämföra dem med de genomsnittliga EEC-priserna så skulle uppgifterna om införselavgifterna bli helt andra. Priserna exempelvis på animalieprodukter ligger i vårt land 10 procent över EEC-marknadens, vilket beror på att animalieproduktionen är starkt beroende av arbetsinsatsen. Arbetskraften är betydligt dyrare i Sverige än inom EEC. I fråga om vegetabilier, där vi har en mycket rationell produktion, ligger vi under EEC-priserna. Jordbruksministern nämnde att sockerpriset skulle bli så mycket högre om vi inte importerade. Ja, man räknar tydligen med att importera sockret till priser som man nära nog kan säga att slavarbetare framställer det till i andra länder. Men Sveriges betodlare har ett lägre pris på sina sockerbetor än EEC: betodlare har. Vi konkurrerar alltså på fullt likvärdig basis med dem. Jag vågar säga att vi har en effektivare produktion av socker i Sverige än man har i EEC-staterna. Därför är det inte alldeles relevant när man som här försöker måla ut detta 80-procentiga gränsskydd som någon belastning. Det är som jag sade bara en avspegling av att vi icke kan föra en stabil prispolitik i vårt land. Det är tvärtom så, och det är herr statsrådet inte obekant, att det svenska jordbruket genomsnittligt — det har jag sagt tidigare — är det effektivaste i Europa. Eller finns det kanske något effektivare? Jag har studerat jordbruk på andra håll, men jag har inte funnit något som är effektivare än det svenska. Därför är det knappast riktigt att sätta en sådan stämpel på det svenska jordbruket sora jordbruksministern faktiskt här var ute efter att vilja göra.

Fru talman! Jag känner inte riktigt igen herr Hansson i Skegrie, som inte direkt vill säga att det är buskagitation jag bedriver, när jag berättar om de fakta som står återgivna i offentliga publikationer, nämligen storleken av det gränsskydd som vi nödgas ha i vårt land. Nu säger herr Hansson att den omständigheten att vi har tvingats höja gränsskyddet från 25 procent till 80 procent är ett bevis för att regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Det är helt enkelt alltså ett uttryck för den inflationistiska utvecklingen. Får jag då fråga herr Hansson: Hur kan hela det svenska näringslivet i övrigt klara sig i konkurrensen med omvärlden? Vi får ju inte ha några 80-procentiga tullar för industrin, och den klarar sig mig veterligt ganska bra. Är det inte litet väl vågat att slänga ur sig att den omständigheten att man fått höja införselavgiften på jordbruksprodukterna skulle vara ett utryck för att penningvärdeförsämringen har gått så raskt i vårt land? Det är ju fullständigt fel, därför att här ligger inte bara en kompensation till jordbrukarna för penningvärdeförsämringen utan även en standardhöjning, som de naturligtvis är berättigade till. En svensk jordbrukare skall inte ha lika låg standard som jordbrukare i utvecklingsländerna. Jag har inte sagt att det är fel att ha en 80-procentig införselavgift. Det är helt riktigt. Vi måste ha det därför att vi har bestämt oss för att vi skall ha en jordbruksproduktion som ger oss en självförsörjning på 80 procent. Då får vi finna oss i de införselavgifter som krävs. Det har jag aldrig förnekat. Vad jag däremot har reagerat emot är att interpellanten vill att vi skall medverka till att man ytterligare begränsar livsmedelsimporten till Sverige. Det kan man inte göra på annat sätt än genom att ytterligare höja införselavgiften, ty den införselavgift vi nu har är så anpassad att en del livsmedel kan kliva över den här muren. Jag har inte någon som helst annan uppfattning än att har vi bestämt oss för att ha en 80-procentig självförsörjningsgrad av eget jordbruk så skall jordbrukarna ha de priser som behövs för att hålla den omfattningen av jordbruket. Det kan betyda en 80-procentig införselavgift. Då får vi acceptera den. Det är ingenting att sticka under stol med. Det är bara att tala om att det är ett resultat av att vi vill ha ett eget jordbruk. Sedan tillhör jag självfallet dem som inser att på sikt kommer här att ske en utjämning inom Europa. Det är alldeles klart att om ett antal år börjar man komma i fatt oss ute i Europa med jordbrukspriserna, därför att böndernas standard ute i Europa — Italien, Tyskland och Frankrike — kommer att stiga. Men för dagen gäller alltså de här införselavgifterna. Dem måste vi ta. Jag försvarar dem, men jag vill också förklara dem. Jag är emellertid inte beredd att ytterligare höja dem för att ytterligare hindra livsmedelsimport till vårt land.
Fru talman! Jag vill upplysa herr statsrådet om att industrin är inte utsatt för någon konkurrens till världsmarknadspriser. Det är inte så att om man får överproduktion i ett land av låt oss säga radioapparater eller skrivmaskiner man då säljer dem till precis vad pris man kan få. Då lagrar man dem och väntar tills priset har kommit upp igen till vad det skall vara. Men har man överskott på jordbruksprodukter, har man att välja mellan att dessa skall totalförstöras eller att man säljer dem för det värde man Över huvud taget kan få. Och det är mot det värdet vi har att mäta våra införselavgifter. Det är en väsentlig skillnad mot vad industrien har i fråga om sitt tullskydd. Sedan konstaterar herr statsrådet mycket riktigt att vi skall ha en produktion av den och den omfattningen och för att få den skall jordbrukarna ha de priser som behövs. Och då, säger statsrådet, behövs 80 procent. Ja, tack så mycket! Det är helt riktigt. Men då skall man inte framhålla de 80 procenten såsom något avskräckande när man diskuterar jordbrukspriserna. Man kommer inte ifrån att herr statsrådet vill använda siffran på det sättet, och det är han inte heller ensam om i den jordbrukspolitiska debatten. Vad jag menar är ovärdigt är att man på det sättet använder siffran som ett argument.
Fru talman! Det är ett par formuleringar i statsrådets anföranden som ger mig anledning till kommentarer. Han säger att den svenska industrin klarar sig bra. Jag vet inte om det är en officiell regeringsuppfattning, men det är många som anser att antalet permitteringar och konkurser inte talar det språket i dag. Jag har vidare förut i dag försökt göra gällande att sockeravtalet var ett fiasko, inte minst med hänsyn till att det bär skulden till att det i dag förekommer odling av korn på 10 000 ha för mycket i vårt land med ty åtföljande exportförluster. Statsrådet har inte kunnat tillbakavisa påståendet att det är så, och jag menar att regeringen inte gärna kan frånsäga sig ansvaret för detta avtal. Statsrådet begagnade också en annan formulering, att det är angeläget att vi får ut våra industriprodukter i världen. Ja visst är det angeläget, men är det självklart att man hela tiden skall vara beredd att som betalningsmedel för dessa industriprodukter ta in livsmedel utifrån, som skall pressa den inhemska produktionen? Jag har aldrig hört talas om att det skulle vara på motsvarande sätt för andra näringar så att vi, t.ex. när jordbruket skulle vara intresserat av att sälja en produkt, som betalningsmedel skulle ta emot industriprodukter. Jag tycker att det är en underlig inställning att det är så självklart att vi när vi skall föra ut industriprodukter på världsmarknaden skall vara beredda att ta emot dumpinglager av livsmedel.

Fru talman! Jag har begärt ordet därför att jag när jag lyssnade till statsrådet Bengtsson fick en känsla av att han ville framställa det 80-procentiga gränsskyddet mer eller mindre som en favör för det svenska jordbruket. När man talar om de här sakerna tycker jag att man skall sätta det svenska jordbruket i relation till jordbruket i andra motsvarande länder. Det finns viss statistik över detta. I t.ex. den statistik som avser EEC-staterna år 1967 finner man att Västtyskland hade ett marknadsstöd på 33 dollar per hektar, Belgien på 35 dollar per hektar, Frankrike på 21 dollar per hektar, Luxemburg på 29 dollar per hektar och Nederländerna på 100 dollar per hektar. Motsvarande siffra år 1970 för Sverige var 18 dollar per hektar. Vi kan alltså konstatera att marknadsstödet var ungefär dubbelt så stort i de viktigaste EEC-staterna och att det i det jordbruksproducerande Holland var drygt fem gånger högre. Jag tycker att det här är fakta som vi måste ta med i bilden. De visar verkligen att jordbruket som sådant bara därför att vi råkar ha ett 80-procentigt gränsskydd i vårt land inte alls är någon särskilt gynnad näring.

Fru talman! Jag förstår fortfarande inte hur herr Hansson i Skegrie kan beteckna som ovärdigt det förhållandet att jag talar om att vi har en 80-procentig införselavgift som skydd för det svenska jordbruket. Det är ju ett faktum, och det finns väl ingen anledning att sticka under stol med det. Är det så att herrar jordbrukare skäms för det? Är det någonting ni inte vill att vi skall släppa ut till allmänheten, så säg det, men det kommer ut ändå. Det finns ingen anledning, anser jag, att inte tala om det. Detta faktum har sina förklaringar, och de förklaringarna har jag ju försökt att ge. Regeringen tar hela ansvaret för sockeravtalet, herr Larsson i Borrby. Det är ingenting att skämmas för. Vi har gått in i ett internationellt samarbete på det området och sagt oss att det är en liten hjälp till vissa utvecklingsländer. Vi är beredda att betala dem ett pris som ligger över världsmarknadspriset. En del andra länder har gjort likadant. Jag tycker att det är alldeles riktigt att vi gör så. Herr Larsson i Borrby påstår att vi får in import av jordbruksprodukter, som skulle ligga och pressa och trycka. Vad är det för slags jordbruksprodukter vi får in som pressar och trycker? Vi har ju fortfarande det så ställt att vi exporterar stora kvantiteter vete och råg, och vi exporterar väldiga kvantiteter rapsolja. Vi exporterar faktiskt också både fläsk och kött. Vi har alltså också vi en export. Emellertid får vi subventionera den exporten, därför att vi inte får ut de priser ute i världen som man betalar här i Sverige. Det sätt på vilket vi skyddar jordbruket är alltså att vi tar ut en införselavgift, och den är nu i genomsnitt 80 procent. Jag kommer tillbaka till interpellationen. Interpellanten vill alltså att vi skall ytterligare försvåra för andra länder att sälja sina jordbruksprodukter till oss. Jag har sagt att om vi skall gå till mötes denna interpellantens önskan att totalt förbjuda import av livsmedel, då måste vi ha en ännu högre införselavgift. Som jag har sagt i mitt svar är detta någonting som den svenske konsumenten inte är tilltalad av — av två skäl: dels måste det ju innebära en fördyring av livsmedlen, dels består den livsmedelsimport vi har oftast av sådana produkter som vi inte själva kan framställa. Därför tycker jag att man rimligtvis inte kan förbjuda importen. Svaret på interpellationen har gått ut på att jag inte är beredd att verka för att ytterligare försvåra importen av livsmedel utöver det skydd som vi har bestämt oss för att ha.

Fru talman! Motionen 1040 avser önskemål om att i de fall där det allmänna har bestämt vissa områden för naturvårdsändamål den som avstår mark skulle få lov att köpa motsvarande areal från domänverket till motsvarande pris. Detta har utskottsmajoriteten inte kunnat gå med på, utan motionen har avstyrkts. Motionärer och reservanter har emellertid ansett kravet rimligt. Det finns många exempel på att det allmänna för naturvårdsändamål köper mark av enskilda. Jag vill inte uttala någon kritik mot detta, utan det är säkert i samtliga fall väl övervägt, och det är i allas intresse att det kan utövas naturvård. Men då uppstår plötsligt den situationen att den enskilde som får lämna ifrån sig mark inte själv kan bestämma något om priset för denna mark, utan då företar man expropriation. De priser som då fastställs är inte i den nivå att den enskilde kan skaffa sig ersättningsmark för samma pris.

Olika argument har framförts mot denna tankegång. Man har talat om att domänverket numera har en förvaltningsform där det inte får utsättas för någon pålaga som är annorlunda än den som konkurrenterna för deras produktion är utsatta för. Jag hyser förståelse för detta.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

Fru talman! Man kan knappast säga att resultatet av beslutet 1967 om ökade rationaliseringsinsatser i jordbruket eller, som det då hette, en fortsatt snabb rationalisering har blivit så särskilt lyckat. På det området liksom på en del andra var det alltför optimistiska och kanske något för orealistiska synsätt och tänkesätt, som kom att påverka riktlinjerna. På samma gång som man nämligen beslöt att prissättningen på jordbruksprodukterna skulle vara återhållsam, dvs. priserna på jordbruksprodukter skulle inte tillåtas stiga i samma takt som andra varupriser, skulle rationaliseringsinsatserna ges en ökad omfattning. Det var två mot varandra stridande målsättningar. Var finns den företagare, som ökar sina investeringar och gör ett större risktagande när han är medveten om att lönsamheten i hans verksamhet skall beskäras? Man trodde kanhända då att jordbrukarna var individer som inte hade några ekonomiska beräkningar eller något sunt ekonomiskt tänkande. Reaktionen inför de sämre lönsamhetsbetingelserna har heller inte uteblivit från jordbrukets sida. Av de kreditgarantiramar som har beslutats för år 1969/70 har inte mer än ungefär hälften utnyttjats, eller om man skall vara mera konkret: av kreditramar på ungefär 300 miljoner har inte mer än omkring 147 miljoner utnyttjats. Och trenden går i fallande riktning. Om det inte sker någon förbättring i jordbrukets lönsamhet torde man snart kunna börja reducera personalen vid våra lantbruksnämnder. Jag tror att man både inom lantbruksnämnderna och på högre ort börjar begripa att här är någonting som inte klaffar, här är någonting som inte stämmer, när man kräver ökad rationalisering samtidigt som man säger att det skall vara återhållsamhet i prissättningen. Det vore nog skäl i att jordbruksministern satte i gång en separat utredning på den här punkten, liksom vi har haft sådana separata utredningar om Norrlandsstödet, om mjölkregleringen, om beredskapsläget etc. Men det är inte bara jordbrukets låga lönsamhet som är skulden till den minskade investeringstakten, det finns andra orsaker också. En av dem är, som jag tidigare här påtalat, våra överlägsna framgångar när det gäller att föra inflationspolitik i det här landet. Det betyder att samtidigt som penningvärdet faller så minskas utbudet av jordbruksjord. Vad vi hade behövt, det hade varit ett slags värdebeständig placeringsmöjlighet för de pengar som lösgöres för rationaliseringsändamål. Utöver de hinder som jag här har talat om för en verklighetsbetonad rationaliseringspolitik finns också detta, som vi har pekat på varje år, nämligen tillämpningen av rationaliseringsbestämmelserna ute i lantbruksnämnderna. Det är framför allt riksdagens uttalande om vad vi kallade ett successivt uppbyggande av bärkrattiga enheter som förverkligats på ett sätt som enligt vår mening inom oppositionspartierna inte överensstämmer med ordalydelsen. Detta successiva uppbyggande av bärkraftiga jordbruk borde ju främst ske genom att man byggde upp mindre enheter till större. Nu sker det i stället på många håll genom att redan bärkraftiga jordbruk göres ännu större, medan de mindre, som hade behövt bli föremål för sådan upprustning, ställes praktiskt taget helt utanför. Kravet på investeringar i relativt stora brukningsenheter överstiger många gånger unga jordbrukares ekonomiska förmåga och avhåller både dem och andra från att öka sina risktaganden för att förstora sitt jordbruk. Därmed bromsas också den efterfrågan på kreditgarantier som jag redan har talat om. Det är helt orealistiskt att tro, som man tycks göra inom vissa lantbruksnämnder, att vi på kort tid skall kunna åstadkomma brukningsenheter på låt oss säga 40 å 50 hektar, när vi vet att 85 procent av alla jordbruk i vårt land icke är över 30 hektar. Av den redogörelse från lantbruksstyrelsen, som har kommit för någon dag sedan, framgår det klart att garantilångivningen för jordförvärven och driftkrediterna har gynnat de redan relativt bärkraftiga enheterna. Vi hade t.ex. 1970 sammanlagt 162 155 brukningsenheter inom det svenska jordbruket. Av dessa hade 137 778, eller 85 procent, under 30 hektar. Mellan 30 och 50 hektar hade 14 485 eller endast 9 procent, och över 50 hektar hade 9 892 eller endast 6 procent av samtliga brukningsenheter. Vart har då dessa utlämnade lånegarantier gått?

Gruppen 30—50 hektar, som bara är 9 procent av antalet, fick 29 procent av lånen. Den grupp som har 50 hektar och däröver och som bara omfattar 6 procent av jordbruken fick 35 procent av lånegarantierna. Då är det väl rätt klart att det är de redan relativt stora enheterna som har fått det mesta av lånegarantierna. Om jag snabbt räknar efter, finner jag att 15 procent av enheterna skulle ha fått 64 procent av de lån som har gått ut. Om man sedan utgår ifrån att lånegarantierna till de relativt stora jordbruken omfattar betydligt större penningbelopp än lånen till de 85 procenten mindre jordbruk, så blir fördelningen ännu ofördelaktigare för de mindre bärkraftiga enheterna. Det är alltså enligt vår mening en fullkomligt felaktig politik man här för, och den bör omprövas. Det visar sig ju också att den inte håller i verkligheten just därför att, som jag sade, jordbrukarna inte utnyttjar dessa lån i dag till mer än hälften av vad de borde göra. Jag skall bara beröra en punkt till, eftersom andra talare kommer att ta upp andra saker. Det var en ledande princip 1967 att produktionsvolymen skall krympas. Det skall främst ske, hette det, genom nedläggning av ungefär en miljon hektar mark eller 30 procent av åkerarealen. Denna nedläggning pågår ju nu. Den har avtagit litet i omfattning, sägs det, och det är alldeles naturligt därför att antalet icke bärkraftiga jordbruk blir mindre år från år allteftersom nedläggningen sker. Samtidigt som man alltså bedriver rationaliseringspolitik i syfte att minska produktionsvolymen så uppmuntrar man en produktion vid sidan om det egentliga jordbruket — och därtill en produktion som kan leda till hur stor ökning som helst av produktionsvolymen. Detta är ytterligare ett exempel på mot varandra stridande åtgärder och målsättningar. Det konventionella jordbruket skall krympa sin produktion och det icke-konventionella jordbruket — alltså den fabriksmässiga livsmedelsproduktionen — skall i stället tillåtas öka. Det går dåligt ihop. Vi ger nu statliga lånegarantier och därmed indirekta subventioner till denna fabriksmässiga animalieproduktion samtidigt som medelstora jordbruk nekas lån för upprustning av sina ladugårdar. Teoretiskt kan man ju lägga ned all odlad mark i det här landet och i alla fall få en överproduktion av animalieprodukter genom att bygga fläskfabriker, mjölkfabriker, broilerfabriker etc. Det är i varje fall teoretiskt möjligt, och det är detta jag anser vara det som haltar i den här politiken. Därför är det, menar vi, inte konsekvent att man uppmuntrar denna fabriksmässiga produktion samtidigt som man avser att krympa den konventionella produktionen i jordbruket. Statlig subventionering av den fabriksmässiga produktionen bör i princip upphöra eller i varje fall endast tillåtas i mycket begränsad omfattning. Kalkyler från sådana här företag visar ju också att rationella familjeföretag producerar till samma eller lägre kostnader som dessa fabriker. Därtill kommer de sanitära olägenheter som på senare tid uppstått genom de här stora animalieföretagen. Vi vet allesammans att ett enda sådant företag, en enda s.k. fläskfabrik, åstadkommer samma vattenförorening som ett samhälle med 5 000 å 10 000 människor. Och det är inte så länge sedan vi här i riksdagen hade en debatt om framför allt den bristande djurtillsynen inom denna form av produktion. Det är ytterligare ett argument för att man bör vara mycket restriktiv då det gäller att uppmuntra de här företagen. Jag ber att med det sagda för min del få yrka bifall till den reservation som fogats till utskottsbetänkandet.

Fru talman! När vi även i år återkommer med frågan om att rationaliseringsstöd borde utgå även till deltidsjordbruket vill jag i korthet framhålla att denna fråga berör inte bara lantbruket utan hela vår landsbygd och därmed samhället i stort. Eftersom det är femte året i följd vi behandlar denna fråga skall jag nu inte upprepa alla argument för densamma men vill i korthet framhålla att frågan gäller inte att vare sig skapa nya småbruk eller ens att bevara alla dem som nu kan finnas kvar, utan vad det gäller är att försöka bevara de jordbruk som på grund av sitt läge och sin beskaffenhet i övrigt är lämpade som deltidsjordbruk. Som vi under tidigare behandlingar av detta spörsmål framhållit utgör den från dessa deltidsjordbruk lösgjorda arbetskraften ett välkommet tillskott till de servicearbeten som förekommer lika väl på landsbygd som i stad och är på detta sätt en värdefull tillgång för både den bofasta befolkningen och fritidsbyggarna ute i bygderna. Inte minst ur landskapsvårdande synpunkt kan dessa deltidsjordbrukare ha funktioner att fylla, och man ställer sig därför frågan: Varför skall samhället vägra dessa människor stöd för att förvärva eller rationalisera en för dem lämplig jordbruksfastighet, så att de vid sidan av skötseln av sitt jordbruk kan utföra andra samhällsnyttiga arbeten? Härtill kommer att många människor, även yngre, trivs med den livsform och den boendemiljö som denna kombination av jordbruk och annat arbete kan ge. Fru talman! Med detta korta anförande vill jag yrka bifall till den vid detta utskottsbetänkande fogade reservationen.

Fru talman! Jordbrukets avtalsförhandlingar, som tydligen har avslutats i dag, har stor betydelse för det omedelbara läget för svenskt jordbruk — och givetvis även för jordbruket på lång sikt. Det avgörande för den långsiktiga utvecklingen är emellertid hur rationaliseringen bedrivs i ett land som vårt. Nu kan man, åtminstone teoretiskt, se hurudana intentionerna är när det gäller att följa upp 1967 års principbeslut om jordbruket. Jag har studerat en del länsplaner angående den fortsatta jordbruksrationaliseringen, och där har man gått fram efter stränga kriterier, till grund för vilka har legat beslutet att minska den sammanlagda åkerarealen med en tredjedel. Om man följer de intentionerna — och det har man gjort i de nämnda planerna — får det i vissa län rent omstörtande konsekvenser. I Smålandslänen kommer följden t.ex. att bli att inte bara mindre regioner utan också ganska stora länsdelar blir helt utan jordbruk i framtiden, om man inte gör någonting. Den utvecklingen får vi därför att det finns en rationaliseringskungörelse, i vilken man så hårt har bundit lönsamhetskriteriet enbart vid jordbruksdelen, trots att vi i stora områden här i landet av ålder har kombinerade jordbruksoch skogsbruksföretag; vi brukar i dagligt tal kalla dem för lantbruk. Enligt gamla vedertagna principer bedömde man lönsamheten för hela företaget, alltså för både skogsoch jordbruksdelen. När de statliga myndigheterna, i detta fall jordbruksnämnderna, nu skall bedöma lönsamheten blir förutsättningarna annorlunda, och då kan vi också få helt andra möjligheter att se till att vi i framtiden får odlingsoch kulturlandskap i de bygder som nu är hotade och där utvecklingen tyvärr har gått ganska långt. Dessa synpunkter har vi framfört i en reservation till föreliggande utskottsbetänkande, och jag tycker verkligen att de är ytterst angelägna. För det första vågar jag göra det påståendet att det är ett stort jordbrukspolitiskt intresse att vi har en på ändamålsenligt sätt spridd jordbruksproduktion. För det andra tillfredsställer jordbruket miljövårdsaspekterna i mycket hög grad. Vi har tidigare här i dag beviljat anslag för naturvård i odlingsbygder, och den utredning som gjorts i det sammanhanget visar att alla andra metoder än jordbruket blir oerhört kostsamma. En ändring av rationaliseringskungörelsen skulle därför få avgörande betydelse för kostnaderna för naturvården här i landet i framtiden. För det tredje — och detta är också mycket väsentligt — bör man i varje län, i varje region, ha ett så allsidigt näringsliv som möjligt. Jordbruket är av ålder något av en näringslivsbas, och det är väsentligt att man ser till att man inte rubbar balansen i större utsträckning än vad som kommer att ske ändå. I reservationen har vi också anfört att vi anser att kreditgarantier inte bör ges till animalieproduktion utanför den egentliga jordbruksproduktionen. Herr Hansson i Skegrie har redan berört miljöaspekten i detta sammanhang. Något som ännu mera talar för att man i fortsättningen inte bör ge sådana företag kreditgarantier är, anser jag, det faktum att det råder brist på kapital. Vi vet att jordbruket kommer att kräva mycket stora kapitalinvesteringar i framtiden. Därför är det väsentligt att den kapitalvolym som finns till förfogande, mer eller mindre öronmärkt för jordbrukssektorn, kommer den egentliga jordbrukssektorn till del och att inte ekonomiska intressen utifrån får möjlighet att komma in och ta en del av potten. Med detta, fru talman, vill även jag yrka bifall till reservationen av herr Hansson i Skegrie m.fl.

Fru talman! Föreliggande reservation är baserad på ett flertal motioner, vilkas huvudsakliga syfte är att förändra rationaliseringskungörelsen och därmed till stora delar jordbrukspolitiken och riktlinjerna för den. Den jordbrukspolitik som hittills förts har enligt herr Hansson i Skegrie inte varit så lyckad. Jordbrukets självklara önskemål om bättre lönsamhet har vi förståelse för, och vi tror också att nu avslutade prisförhandlingar har givit ett hyggligt resultat, även om inte alla parter i den här förhandlingen heller kommer att vara nöjda. Men att ett bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande på sikt skulle ge jordbruket ett bättre utgångsläge tvivlar vi på. Det finns även prinicipiella skäl till att den borgerliga reservationen inte kan bifallas. Jag skall kortfattat försöka motivera utskottets ställningstagande. Enligt 1967 års riksdagsbeslut gäller att uppbyggande av effektiva jordbruksföretag i princip bör ske utan begränsning till någon särskild företagsform.

Att genom ett riksdagsbeslut begränsa näringsfriheten genom att införa regler om ett företags storlek och därmed kanske tangera konkurrensbegränsningslagens bestämmelser vill inte utskottsmajoriteten vara med om. Fru talman! De borgerliga framför också kravet att även deltidsjordbrukare skall få del av rationaliseringsstödet, ett krav som enligt herr Berndtsson stått på dagordningen här i fem år. Jag måste säga att det inte ligger större tyngd i detta krav nu än det gjort de föregående åren. Visst finns det personer som av sociala skäl behöver hjälp, men den hjälpen får lämnas på andra sätt. Vi har många slag av inkomsttagare som av olika anledningar driver ett litet jordbruk vid sidan av sitt ordinarie arbete. De är naturligtvis i sin fulla rätt därtill. Deras intressen i detta avseende är ganska skiftande, och vi tycker att det är litet onödigt att över lag ge dessa personer möjligheter till statligt stöd. Det statliga stödet skall gå till de jordbrukare som driver ett rationellt jordbruk och som har detta som sin försörjning. En mer problematisk fråga var herr Krönmark inne på; det gällde kravet på en företagsekonomisk sammanvägning av jordbruksoch skogsbruksdelarna vid bedömningen av om statligt stöd skall utgå. I vissa fall kan en sådan bedömning ske redan nu, och någon ändring av gällande bestämmelser vill utskottsmajoriteten inte vara med om. Även reservanterna borde väl ha kunnat invänta resultatet av skogspolitiska utredningens arbete, vilket ju beräknas kunna avslutas under innevarande år. När utredningen ur skogssynpunkt sagt sitt i frågan kommer vi kanske att stå på litet säkrare grund, och det är bättre att då ta upp den. Till slut bara några allmänna reflexioner. Syftet med 1960 års utrednings förslag var väl att få fram en företagsekonomiskt mer riktig bedömning av jordbruket som helhet. Den sociala sidan kommer in i bilden när vi fastställer ramarna och givetvis även vid jordbrukets prisförhandlingar. Men alla dessa detaljförslag, som årligen återkommer i motioner, medför att helhetsbedömningen av vårt jordbruk blir ännu mer oviss. Det finns väl ingen näringsgren som har en så direkt kontakt med detta hus som just jordbruket. Därför vore det kanske klokt om många av dessa små förslag — jag vill beteckna dem så — Nr 65 inte togs upp. De kan komplicera sitsen alltför mycket. Onsdagen den Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag. 21 april 1971
Fru talman! När jag hörde den sista delen av herr Augustssons anförande blev jag något konfunderad. Herr Augustsson gav den borgerliga oppositionen en pekpinne; han ansåg att det var mindre lämpligt att vi väckte dessa motioner som vi nu under ett antal år fört fram — det skulle komplicera bedömningen av det svenska jordbruket. Det må så vara att de komplicerar det hela för herr Augustsson, men det ligger nog litet för stora intressen i den andra vågskålen för att vi skall kunna avstå från att föra fram dessa förslag. Oavsett hur det går i framtiden kommer vi i varje fall på vårt håll att föra fram förslag om dessa rimliga modifieringar — hur mycket det än kan komplicera det hela för herr Augustsson eller någon annan. Jag måste vidare bemöta några av herr Augustssons synpunkter som jag inte tycker kan få stå oemotsagda. Han säger att den nuvarande bestämmelsen, som alltså medger kreditgarantistöd för animalieföretag utanför den egentliga jordbruksproduktionen, skulle vara så näringsfrihetsvänlig. Därför är han förvånad över att vi ville rubba på någonting sådant. Men, herr Augustsson, detta är väl inte alls en fråga om näringsfrihetsvänlighet. Om herr Augustsson läser reservationen, finner han att den inte på något sätt innebär att vi vill förbjuda denna verksamhet. Det är klart att denna verksamhet skall bedömas framför allt med hänsyn till miljöskyddslagens bestämmelser. Vad vi inte vill vara med om är att man genom kreditgarantier skall aktivt favorisera en sådan verksamhet. Då är det, kan man säga, närmast näringsfrihetsneutralt. Vi har alltså annars ett system med viss ekonomisk kompensation för jordbruket. Men det är, som jag hade anledning framhålla i en tidigare debatt här i dag, ingenting speciellt för vårt land. Det är så i alla industriländer med ett jordbruk. Herr Augustsson ansåg att det inte fanns anledning att göra några som helst ändringar i rationaliseringskungörelsen. Jag kan bara säga att jag tycker att det är något oförsiktigt och kategoriskt av herr Augustsson att uttala sig så. Om jag inte är fel underrättad har dessa problem varit uppe under de förhandlingar som avslutas i dag, och det ger mig anledning förmoda att herr Augustsson om ett år exempelvis kanske har orsak att gripa sig an med dessa problem med litet annat handlag. Det verkar faktiskt som om en viss rörelse sker i riktning mot den inställning som vi har angivit i reservationen. Slutligen, fru talman, hänvisar herr Augustsson till skogspolitiska utredningen. Då kan jag bara konstatera att dess betänkande har varit aviserat, efter vad jag vet, två år i sträck, men så mycket har jag inhämtat från utredningen att den inte torde bli färdig under detta år. Jag måste därför säga att det var en mycket bräcklig krok att hänga upp ett motstånd mot reservationen på.

Fru talman! Jag sade i mitt tidigare anförande att jag inte skulle dra alla de argument som finns för vårt förslag, och jag skall väl inte göra det nu heller. Men det var ett par ord i herr Augustssons försvar av utskottets betänkande som jag inte riktigt kunde förlika mig med, nämligen att det inte ligger någon tyngd i kravet. Det fanns inte något sakskäl emot det, kunde jag förstå, men så länge det inte ligger tyngd i kravet att deltidsjordbrukarna skulle kunna få del av rationaliseringsmöjligheterna var det ingen idé att föra fram det. Nu kan väl tyngden vara lika stor på båda sidor. I alla fall är det väl väldigt svårt att säga var det väger över. Jag anser för min del att om man i allmänhet kände till de möjligheter som skulle kunna åstadkommas genom ett accepterande av den föreslagna åtgärden skulle mycket vara vunnet. Jag skall bara ta ett exempel. Vi har inte minst i mina bygder rätt många människor som förut har kallats för familjejordbrukare men som nu innehar en jordbruksfastighet av den storleken att den inte räcker för att försörja familjen. Då har dessa människor blivit hantverkare. Jag känner ett par som är elektriker och utför elektriska arbeten åt bygden. Några är hantverkare på andra områden. Vi har även de som arbetar i industrin i Uddevalla. De arbetar inte heltid, ty det varken kan eller vill de, men de utför där en mycket samhällsnyttig gärning. Framför allt är denna arbetskraft mycket omtyckt. Varför skall inte dessa deltidsjordbrukare kunna få hjälp till en rationalisering på sin gård? Det kan gälla en förbättring av byggnaderna, en täckningsåtgärd eller annat. Jag förstår dem som tycker att det är litet bakvänt — det gör vi själva ute i bygderna — att deltidsjordbrukarna skall försvinna. Förhållandena i bygden blir sämre därigenom, Folkmängden minskar, och vi får ta mycket mer service från städerna, vilket blir dyrare. Hela utvecklingen på landsbygden hämmas på det här sättet.

Fru talman! Herr Berndtsson frågar: Varför skall dessa deltidsjordbrukare icke få statlig hjälp? De stannar ändå kvar i bygden, utför ett hantverk osv. Jag sade i mitt tidigare anförande att det här gäller en grupp människor som av skiftande anledningar har ett dylikt deltidsjordbruk. Det rör sig om åtskilliga slag av inkomsttagare, och det är därför det inte går att skära alla över en kam. Herr Berndtsson tog ett exempel, och det kan också jag göra. Så sent som i förra veckan talade jag med en man som har ett jobb på en verkstad. Hans fru arbetar på sjukhus. Han har dessutom ett deltidsjordbruk. Jag frågade honom: Tycker du att du skall ha möjligheter att få statsbidrag för rationalisering av ditt jordbruk? Nej, det behöver jag inte alls, sade han, det här går bra ändå. Jag får regelmässigt underskott på mitt deltidsjordbruk, vilket gör att jag får lägre skatt. Det är ju också fullt legalt, det är inte fråga om annat. Men jag menar att det finns så pass skiftande slag av inkomsttagare som har deltidsjordbruk och att dessa har så skiftande intressen att vi inte är beredda att säga att dessa människor generellt behöver hjälp. Det finns de som behöver hjälp, men det finns också de som inte behöver hjälp.